Fru talman! Jan Ericson har frågat mig varför jag inte tagit tag i frågan om att renodla polisens arbete och avlasta dem från uppgifter som andra kan utföra lika bra. Han har också frågat om jag avser att vidta åtgärder för att andra aktörer ska kunna handlägga uppgifter som passhantering, transportverksamhet och hittegodsarbete. Regeringen har tagit många initiativ för att renodla Polismyndighetens arbetsuppgifter för att polisen ska kunna ägna sig åt kärnverksamheten, det vill säga bekämpa brott och upprätthålla allmän ordning och säkerhet. När det gäller vissa sorters persontransporter har regeringen vidtagit flera åtgärder för att avlasta polisen, och ytterligare arbete pågår. För några år sedan fick Kriminalvården ett större ansvar för transporter av frihetsberövade. Vidare beslutade regeringen så sent som för ett par veckor sedan om en lagrådsremiss med förslag om att förordnade arrestantvakter ska kunna utföra vissa transporter av frihetsberövade. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari nästa år. Därutöver analyseras de förslag som Ordningsvaktsutredningen har lämnat om att ordningsvakter ska kunna användas för fler ändamål och få utökade befogenheter, till exempel när det gäller att transportera en omhändertagen person till sjukhus, tillnyktringsenhet eller polisstation. Även när det gäller Polismyndighetens ansvar för hittegods har åtgärder vidtagits. Den 1 augusti träder en ny lag om hittegods i kollektivtrafiken i kraft. Den nya regleringen innebär att kvarglömda föremål på tåg, spårvagnar, tunnelbana, bussar och fartyg och inom vissa anslutande områden ska hanteras av det berörda transportföretaget i stället för av Polismyndigheten. Jämfört med den tidigare regleringen kommer alltså Polismyndighetens ansvar för hittegods att begränsas. Regeringen har även vidtagit åtgärder på flera andra områden. Exempelvis har Polismyndigheten inte längre det huvudsakliga ansvaret för att transportera, förvara, sälja, skänka bort och låta avliva djur som har omhändertagits enligt djurskyddslagen. Även de flesta av Polismyndighetens arbetsuppgifter enligt lagen om tillsyn över hundar och katter har flyttats till länsstyrelserna. Det pågår också arbete som syftar till att avlasta Polismyndigheten från vissa uppdrag av mer administrativ karaktär. I betänkandet Förenklingar för mikroföretag och modernisering av bokföringslagen föreslås exempelvis att de tillstånd för att bedriva hotell och pensionatsrörelse som i dag lämnas av Polismyndigheten ska ersättas med en anmälningsskyldighet. Förslaget har remitterats och arbete pågår. I likhet med många andra länder är det Polismyndigheten som utfärdar pass i Sverige. Polismyndigheten har bäst förutsättningar att identifiera sökande och se till att pass utfärdas och utlämnas till rätt personer. Polismyndigheten har inte framfört önskemål om att bli av med hanteringen av pass. Tanken med att renodla polisens arbete är god. Polisens resurser bör i möjligaste mån frigöras för att kärnverksamheten ska kunna förstärkas. Det har dock visat sig finnas en del utmaningar med att renodla polisens verksamhet. Många gånger finns det skäl som motiverar att en viss uppgift ligger just på polisen. Även om ansvarsområdet lyfts bort från polisen fortsätter polisens ansvar för frågan att vara stort, eftersom polisiära befogenheter kan behövas när uppgifterna utförs. Regeringen har en kontinuerlig dialog med Polismyndigheten och kommer även framöver att fortsätta att ta initiativ för att renodla Polismyndighetens arbetsuppgifter när det bedöms lämpligt.

Fru talman! Under alliansregeringens tid satsade vi stort på polisen, rättsväsendet och kriminalvården. Vi utbildade fler poliser än någonsin tidigare och ökade antalet aktiva poliser från 17 000 till ungefär 20 000. Hade vi inte gjort denna upprustning av polisen och rättsväsendet hade situationen i dag varit många gånger värre. Tyvärr har vi de senaste fyra fem åren sett hur den grova brottsligheten och gängkriminaliteten ökat oroväckande. Dödliga gänguppgörelser och skjutningar är numera regelbundet återkommande. Samtidigt ser vi både kravaller och oroligheter, ibland riktade direkt mot polisen. Samtidigt är den så kallade vardagsbrottsligheten - ett tråkigt ord, tycker jag i och för sig - ett växande bekymmer. Det saknas ofta resurser att ens utreda polisanmälningar om exempelvis stölder. I det läget måste man inse att det behövs ännu större satsningar på polisen än de som redan har gjorts. Regeringens vårbudget hade varit ett ypperligt tillfälle att stärka polisen ytterligare. Men det blev endast 2 ynka miljoner i satsningar på polisen. Det är närmast ett hån från Socialdemokraternas sida. 2 miljoner räcker inte ens för att täcka kostnaden för alla förstörda polisfordon i de senaste kravallerna under påskhelgen. Moderaterna försökte tillsammans med Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna att få igenom betydligt större satsningar. Det hade betytt en välbehövlig extrasatsning på polisen med en halv miljard kronor, alltså 250 gånger mer än vad regeringen satsar. Tyvärr röstades detta ned med enda rösts övervikt. I ett läge där vi har en omfattande grov brottslighet och gängkriminalitet, och samtidigt för få poliser i aktiv tjänst, måste vi också renodla polisens arbete och avlasta dem uppgifter som andra kan utföra minst lika bra, exempelvis passhantering, transportverksamhet och hittegodsarbete. Jag uppskattar att justitieministern är tydlig med att polisens arbetsuppgifter behöver renodlas, och alla steg i den riktningen är givetvis välkomna. I ett läge där så många poliser lämnar yrket och de nyutbildade poliserna inte räcker till måste man koncentrera de polisresurser som finns. Men jag känner att väldigt mycket som kommer från justitieministern är vackra ord och utredningar och alltför lite konkret politik. Varför har inte justitieministern tagit tag i detta tidigare under sina åtta år när polisbristen blivit så akut till följd av grov gängkriminalitet, kravaller och skjutningar? Varför kommer förslag och utredningar först nu? Poliser jag träffar och talar med har dessutom inte alls samma bild som justitieministern av läget i dag. Tvärtom upplever de en enorm frustration över att fortfarande tvingas hantera alla de saker som jag räknar upp i min interpellation och som justitieministern påstår delvis redan är åtgärdade. Dessutom har passhanteringen blivit kaotisk i brist på personal. I stället för att nyutexaminerade poliser får påbörja sin aspiranttjänstgöring på riktigt placeras många i receptionen för att hantera passkaoset. I Region Väst, mina hemtrakter, är det enligt Polistidningen 90 så kallade sjätteterminare som har fått avbryta sin utbildning eller praktik för att sätta sig på passexpeditionen. Detta går ut över övriga poliser i yttre tjänst. Justitieministerns påstående om att antalet polisanställda har ökat är missvisande. Antalet poliser i yttre tjänst har på många platser inte ökat nämnvärt, och i Stockholm har de rent av blivit färre. Det stora problemet är att det inte finns tillräckligt med poliser. På landsbygden kan det ta timmar för polisen att hinna fram. I många av våra städer är det närmast obegripligt få poliser i tjänst, och poliser larmar om att de inte ens får förstärkning vid behov. Enligt Polisförbundet uppger över 70 procent av poliserna att det sällan eller aldrig finns nog med poliser på avdelningen. Många sliter hårt, och det är mycket övertid. För fem år sedan påstod justitieministern att man var på väg att knäcka gängbrottsligheten. Men utvecklingen har gått åt andra hållet. Samtidigt har rikspolischefen uttalat att enklare brott kommer att nedprioriteras när fler poliser ska hjälpa till att korta passköerna. Polisen räcker helt enkelt inte till för att hantera vare sig gängkriminalitet, kravaller eller inbrottsstölder. Detta skapar i sin tur en otrygghet hos befolkningen. Inser verkligen inte justitieministern hur allvarligt läget är och hur oroade medborgarna är över detta? Och inser han inte sitt eget ansvar?
Fru talman! Först och främst är det en helt surrealistisk historiebeskrivning som Jan Ericson ägnar sig åt. Alliansregeringen skar ned på polisutbildningen med 90 procent på två år för att man ville finansiera sina skattesänkningar. Man hamnade i ett läge där man sänkt skatten så mycket att pengarna hade tagit slut i statskassan, och då lät man det gå ut över polisutbildningen. Därefter utbildade man alldeles för få poliser. Det var bara 600-700 per år och inte alls tillräckligt för att knappt täcka dem som går i pension eller slutar och än mindre för att åstadkomma en tillväxt. Det var först när vi tillträdde som ökningen av antalet poliser verkligen har tagit fart. Vi startade två nya polisutbildningar i Borås och Malmö. Moderaterna har aldrig någonsin startat några nya utbildningar. Det var vi som startade utbildning i Växjö, i Umeå, i Malmö och i Borås. Moderaterna har aldrig startat några nya polisutbildningar. Nu är vi i ett läge där poliser börjar komma ut. Vi har just nu fler poliser än någonsin tidigare, över 22 000. Från och med i år ökar också antalet poliser per invånare i Sverige. Nu tar vi också i kapp den befolkningsökning som vi haft på senare år. Jan Ericson säger att vi måste renodla polisens arbetsuppgifter. Han tar upp transporter, hittegods och pass. Jag påpekade att redan 2018 lade vi över en stor del av transporterna av frihetsberövade till Kriminalvården. Vi sköt till 150 miljoner kronor till Kriminalvården för att den skulle kunna sköta de arbetsuppgifterna. Vi avlastade redan då polisen. När det gäller hittegodset har vi lämnat en proposition till riksdagen, och den har väl riksdagen också beslutat om. Det är en ny lag som träder i kraft den 1 augusti. Det kan Jan Ericson rimligen inte ha missat. Han måste ju ha varit med om att besluta om den. Lagen innebär, som sagt, att det hädanefter är tågföretaget, bussbolaget eller färjebolaget som ska ta hand om hittegodset i stället för polisen. Det avlastar också polisen. Det är en ny lag, som sagt, från den 1 augusti. Dessutom fick länsstyrelserna från 2017 ta över stora delar av djurärendena, som tidigare låg på polisen. Då återstår passfrågan. Jag förstår varför Jan Ericson lyfter den. Det har varit en mycket stor efterfrågan på pass efter pandemin, inte bara i Sverige utan i hela världen. Det finns många länder som har haft samma typ av problem. Polisen har mött det med en kraftig uppskalning av verksamheten, och vi har från departementets sida haft en kontinuerlig dialog med myndigheten om det för att man ska kunna klara det läget. Sedan januari i år har antalet passtider som släpps till allmänheten fyrdubblats. Vi var inne i morse för att titta på vilka tider som fanns just då. Då fanns det tider i Nacka, i Flemingsberg och i Solna - bara för att nämna vad som fanns i närområdet. Den närmsta tiden var 12.30 i Sollentuna. Det släpps alltså passtider dag för dag och vecka för vecka i en omfattning som inte har varit tidigare, till följd av den uppskalning som polisen har gjort. Varför ska polisen behålla den här uppgiften? Den vill ju Jan Ericson ge sig på. Han vill att någon annan ska ta hand om detta. Han vill inte säga vad det är för något. Men någon annan ska göra detta i stället. Då säger jag: Det är en väldigt dålig idé. Polisen ska ha denna uppgift av säkerhetsskäl. Vi kan inte riskera att man utfärdar pass till folk som inte ska ha det. Vi kan inte slarva med passhanteringen. Något som hänger ihop med detta är att polisen själva har sagt att de vill behålla verksamheten eftersom den är nära kopplad till andra av deras verksamheter, till exempel gränskontrollverksamheten eller brottsbekämpningen. Dessutom måste man ha tillgång till misstanke och belastningsregistret. Nej, vi ska inte flytta passhanteringen från polisen. Det är helt enkelt en dålig idé, som Jan Ericson nog inte riktigt har tänkt igenom.
Fru talman! Det är surrealistiskt, säger justitieministern. Jag tycker också att det är det. Justitieministerns påstående om polisutbildningen under Alliansen är helt oseriöst. KU har flera gånger påpekat att ministern ska tala sanning. Inte sällan har det varit riktat direkt mot justitieministern. Ändå fortsätter justitieministern att förvanska sanningen. Låt mig ta det igen! Under Alliansens åtta år ökade antalet poliser från cirka 17 000 till 20 000. Tror justitieministern verkligen att vi trollade fram dem ur en hatt, eller tror justitieministern att vi utbildade dem först? Sanningen är att vi utbildade rekordmånga nya poliser under våra åtta år, så många att Polismyndigheten tvingades stoppa antagningen en termin för att hinna ta hand om alla nyutexaminerade aspiranter. Men alla övriga 15 terminer utbildades massor av nya poliser. Hade vi inte gjort detta under Alliansens regeringstid hade läget i dag varit ännu värre. Och 3 000 nya poliser, justitieministern, kommer inte av sig själva. De måste utbildas först, och det var precis det vi gjorde. Jag tycker faktiskt att det är lite beklagligt att de som lyssnar på debatten hör att justitieministern har en sådan här låg debattnivå och att han försöker sprida en myt om att Alliansen inte utbildade några nya poliser när vi ökade antalet poliser från 17 000 till 20 000. Det är nästan så att man vill be tittarna om ursäkt för att de får höra detta från en företrädare för Sveriges regering. När det gäller avlastning av polisens arbetsuppgifter pekar justitieministern återigen på ett antal olika utredningar, förslag och beslut som han menar har tagits. Vissa av dem har vi tagit i riksdagen - jag är fullt medveten om det. Men tyvärr har detta inte alls gett den avsedda effekten hos polisen. När man pratar med poliser säger de att de fortfarande utför en massa av dessa uppgifter, trots att vi har tagit beslut i riksdagen om att de ska slippa dem. Då måste det var något annat som klickar i Morgan Johanssons domäner. De här sakerna faller inte på plats, och detta har inte gett avsedd effekt ute i polisorganisationen. Jag tycker att justitieministern borde ta tag i det. När det gäller passfrågan finns det säkert goda argument för att detta ligger hos polisen. Men om man nu vill ha kvar det hos polisen får man se till att tillföra de resurser som behövs, så att man inte behöver sätta poliser i passexpeditionen - poliser som behövs ute i samhället för att jobba brottsförebyggande. Man behöver kanske också mer pengar för att hantera detta. Man kanske behöver anställa mer civilpersonal som kan arbeta med passhantering. Det var bland annat därför som Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna ville tillföra polisen en halv miljard extra i vårbudgeten, just för att de skulle kunna hantera passverksamheten utan att det går ut över polisens brottsförebyggande arbete och arbetet med att utreda brott. Men detta ville inte regeringen. Regeringen sa nej. Med en rösts majoritet avslogs en halv miljard extra till polisen, och så lade man de pengarna på andra saker i stället. Jag tycker att det är oerhört tragiskt så som det ser ut just nu. När jag pratar med poliser - jag har flera i min närhet - säger de att de, när de är på utryckning och inte har tillräckligt med folk och begär förstärkning, får svaret att det inte finns någon förstärkning eller så måste förstärkningen åka väldigt långt och kommer inte fram i tid. Detta är inte en bra bild av hur det ser ut inom polisen om man ska få fler unga människor att vilja bli poliser. Man måste känna att man har de verktyg, de resurser och den bemanning som behövs. Då kan inte poliserna sitta på passexpeditionen i stället för att vara ute och bekämpa brott.
Fru talman! Det är nog tur för Jan Ericson att KU inte granskar riksdagsledamöternas uttalanden, för då hade konstitutionsutskottet fått inrätta en hel avdelning bara för att ägna sig åt Jan Ericson, med tanke på hur han slirar med sina uttalanden. Jag sa att polisutbildningen drogs ned med 90 procent på två år av alliansregeringen. Det är en sanning. Det räcker att gå in och titta på hur rekryteringarna såg ut och hur många som antogs varje år. Man drog ned med 90 procent på två år. Vad jag vet har det så gott som aldrig hänt att man har gjort så stora nedskärningar på polisutbildningen som alliansregeringen gjorde. Det var vid ett tillfälle i slutet av 90-talet, när vi sanerade statsfinanserna. Då var det faktiskt en borgerlig regering som stoppade polisutbildningen, eftersom statsfinanserna hade havererat. Men den neddragning som ni gjorde under allianstiden, Jan Ericson - 90 procent på två år - har vi aldrig sett förut. Efter det ökade ni lite grann igen, men sedan lade ni er på en alldeles för låg nivå, så att man knappt ens täckte för pensionsavgångarna och för andra som slutade. Det är klart att det inte borgar för någon utbyggnad. Det är efter vårt tillträde 2014 som vi har skalat upp polisutbildningen, så att det nu är fler som går igenom polisutbildningen än någonsin tidigare, 3 000. Vi har väldigt goda förutsättningar att uppnå det polismål vi har satt upp, det vill säga att det ska bli 10 000 fler anställda totalt sett i polisen fram till 2024. Det kommer vi med stor sannolikhet att nå. Det kommer att vara ungefär 38 000 i Polismyndigheten 2024, enligt polisens prognos, varav ungefär 26 000 poliser. Och vi är redan i dag i ett läge där vi har fler poliser än någonsin, över 22 000. För ett par veckor sedan gick det ut 785 nya från sina utbildningar. Nu håller vi på med intagningen för hösten, och allt pekar på att vi kommer att se en väldigt stor kull som går in i den nya utbildningen. Vi har också ett rekordstort antal som vill bli poliser. Sedan gäller det pengafrågan. Det finns ingen myndighet som har fått mer pengar eller vars anslag har ökat lika snabbt som polisens. Det skulle vara försvaret i så fall. När jag tittar på resursutvecklingen från 2014 fram till 2024 - det är tio år - ser jag att polisens anslag ökar från lite drygt 20 miljarder till nästan 40 miljarder. Det är alltså nästan en fördubbling av polisens anslag. Då säger Jan Ericson: Ja, men ni lade inte in ännu mer pengar just i våras. Nej, det beror på att polisen har fått mer pengar än vad man faktiskt kan göra av med just nu. Problembilden under våren har inte handlat om pengar. Problembilden har handlat om personal. Det har handlat om att se till att bemanna passverksamheterna på ett bra sätt och inte om pengar. Polismyndigheten har inte begärt mer pengar för detta, utan det har varit en personalfråga. Prognoserna hittills visar faktiskt att polisen i år inte kommer att kunna förbruka de stora anslag som de har fått, så det har inte i första hand handlat om pengar utan om annat. Men huvudfrågan här verkar Jan Ericson inte vilja stå för nu. Han skriver i sin interpellation att man borde titta på bland annat detta med passhantering, att någon annan ska göra det. Då var min enkla fråga till Jan Ericson följande: Om inte polisen ska sköta passen, vem ska då göra det? Förstår inte Jan Ericson att man i så fall riskerar viktiga värden när det gäller hantering av pass? Man ska inte slarva med passhantering. Det gäller att se till att man kontrollerar vem det är som får svenska pass. Svenska pass är bland de starkaste i världen och kanske de pass som ger tillgång till flest länder av alla pass. Man ska inte slarva med passhantering, och därför ska den vara kvar hos polisen. Min fråga till Jan Ericson är därför om han står fast vid att passhanteringen ska lyftas bort från polisen.
Fru talman! Jag konstaterar fortfarande att justitieministern försöker att sprida myter. Vi hade en rekordstor polisutbildning under Alliansens år, och intaget till utbildningen stoppades en termin. Om justitieministern påstår något annat har han helt enkelt fel. Det är anmärkningsvärt. Vill man höja polisernas löner och införa betald polisutbildning behövs det mer pengar. Morgan Johansson konstaterar dock att polisen har de pengar de behöver och inte ska ha mer pengar. Det är också ganska anmärkningsvärt. Vi verkar ändå hyfsat överens om att vi behöver utbilda fler poliser och anställa fler civilanställda, även om regeringens skryt över framgångarna hittills är ganska ihåligt. Samtidigt är det hög tid att se över hur vi kan använda polisen mer effektivt och låta poliserna göra det som de är specialister på, nämligen motverka brottslighet. Moderaterna har som en av sina prioriterade frågor att stärka polisens resurser för brottsbekämpning. Vinsterna skulle bli dubbla om man kunde renodla arbetet ytterligare och få fler poliser som kan arbeta med brottsbekämpning. Det ger samtidigt ett mer meningsfullt och stimulerande polisarbete för våra poliser, vilket i sin tur kan göra att fler vill utbilda till polis och att fler stannar kvar i yrket. Det är i dag problem att rekrytera till polisutbildningen. Samtidigt måste vi stödja polisens arbete. Straffen måste skärpas för våld mot tjänsteman och våldsamt upplopp. Poliserna behöver bättre utrustning och kraftfullare verktyg för att möta upplopp. Det kostar pengar. De behöver också bli fler, och vi måste få fler poliser att stanna kvar i yrket. Vi vill både höja polislönerna och införa betald polisutbildning, och det behövs också fler civila brottsutredare för att klara upp fler brott. Allt detta kostar pengar, och att justitieministern säger att polisen redan har de pengar de behöver och inte ens kan göra slut på de pengar de har är ganska anmärkningsvärt i det läge som Sverige befinner sig i just nu. Moderaterna kommer att fortsätta att vara en garant för att prioritera polisen framför annat som är mindre viktigt. Med en ny, moderatledd regering efter valet kommer vi att både tillföra mer pengar och stärka polisen på andra sätt. För polisen måste alltid vara starkare än de kriminella gängen. Den utveckling vi har sett de senaste åren duger verkligen inte.
Fru talman! Först historien: Polisutbildningen drogs ned med 92 procent, tror jag, på två år under alliansregeringen. Det var samma år som Sverige gick in i finanskrisen, och jag skulle tro att det är det som är bakgrunden. Plötsligt befann man sig i ett läge med mycket stora statliga underskott, och då var man tvungen att täcka dessa underskott på något sätt. Man hade sänkt skatten med sammanlagt 140 miljarder, och det är klart att när statskassan är tom och pengarna inte finns, var ska man då ta pengarna någonstans? Då var det här ett av de ställen som man tog pengarna från. Jag antar att det var en förhandling mellan Anders Borg och Beatrice Ask, som var finansminister respektive justitieminister, och den förhandlingen förlorade Beatrice Ask. Det blev helt enkelt kraftiga neddragningar på polisutbildningen, som en delfinansiering, under de här åren i det mycket svåra statsfinansiella läget. Jag tror att det finns en risk att det skulle bli likadant om Moderaterna skulle ta över igen, för är det något Moderaterna inte klarar av är det att sköta statsfinanserna. Varje gång Moderaterna sitter vid makten urgröps statsfinanserna. Ni sänker skatten så mycket att ni får låna till skattesänkningar. Så småningom kommer det i fatt, och då kommer man att behöva dra ned på verksamheterna, precis som skedde då. Det är väl det som är risken om vi än en gång skulle få en moderatledd regering. Ni kommer inte att klara av att upprätthålla den här expansionstakten inte bara av polisen utan också av många andra offentliga verksamheter som vi har stått för. Allt pekar i alla fall på att vi kommer att kunna klara det mål vi har satt upp om att få 10 000 fler anställda i polisverksamheten. Det är en följd av de reformer som vi har genomfört och de satsningar som vi har gjort. Jag noterar samtidigt att Jan Ericson i den här debatten inte har velat fullfölja sin uppfattning att passen ska bort från polisen.